Herr talman! När riksdagen 1965 fattade beslut om det statliga partistödet var meningarna som bekant i ganska stor utsträckning delade. Efter hand har dock detta stöd vunnit mera allmän anslutning bland riksdagspartierna. Det anfördes i motiven för detta partistöd att den svenska demokratin innebär ett folkstyre genom partier. Genom partierna påverkar väljarna politikens utformning. En så rikt utformad opinionsbildning som är nödvändig för att demokratin skall kunna fungera tillfredsställande kan inte åstadkommas utan politiska partier som har god kontakt med sina medlemmar och allmänheten. Det är naturligt att medlemmarna i ett politiskt parti genom avgifter och på annat sätt stöder det egna partiets verksamhet. Samtidigt är det ett samhällsintresse att det finns partier som har tillräckliga resurser för en omfattande opinionsbildande verksamhet. Så kom man då år 1965 till slutsatsen, att eftersom denna opinionsbildning blir alltmer kostnadskrävande borde staten medverka genom att ge statsbidrag till partierna. Som jag nämnde var meningarna delade då förslaget genomfördes, men nu råder enighet om att partistödet behövs. En liknande utveckling har skett beträffande det kommunala partistödet. När frågan väcktes vid fjolårets riksdag var man inte enig ens om att begära den utredning som det då gällde. I dag kan vi notera praktiskt taget full enighet i huvudfrågan — att kommunerna skall få kompetens att bevilja partistöd. Jag vet inte om detta kan bero på vad man brukar kalla efter hand vunnen bättre insikt. Det är då det gäller den närmare utformningen av bestämmelserna i kommunallagen som meningarna är delade. Man kunde ju tänka sig att inte ge några anvisningar. En allmän «regel skulle bäst stå i överensstämmelse med vad som gäller. för den kommunala beslutanderätten på andra områden. I fråga om den bidragsgivning som nu är:aktuell finns det dock goda skäl för bestämmelser som förhindrar att det blir en alltför rik flora av olika beslut :i kommunerna. Om detta är utskottet: enigt. Däremot råder det inte enighet om hur bestämmelserna skall vara utformade. I propositionen föreslås att lika belopp per mandat i fullmäktige och landsting skall vara det enda tillåtna. Vi som står för utskottets förslag menar att en sådan fördelningsgrund alltför mycket gynnar det eller de partier som har en stark representation. Pengarna skall ju användas för kommunal informationsverksamhet. Ett parti som är väl representerat i fullmäktige eller landsting har redan därigenom bättre möjligheter än de mindre partierna. Vissa kostnader är lika stora, oavsett om partiet är stort eller litet. Alla partier vill självfallet nå ut till alla människor inom området med sin informationsverksamhet. Enligt vår mening — och därvidlag har vi ett kraftigt stöd av många remissinstanser — utgör detta ett starkt skäl för att bidraget skall utgå med ett grundbidrag per partigrupp, oavsett partigruppens storlek, och att resten av bidraget skall fördelas per mandat. Vi föreslår att en fjärdedel av stödet skall fördelas per parti och tre fjärdedelar per mandat.

Utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för ett bifall till denna motion. En sådan bestänimelse skulle dessutom komplicera" Bie dragsgivningen.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

Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande kunde inte undgå att poängtera enigheten utan att samtidigt ge en liten spark åt sina borgerliga partibröder. Han konstaterade att enighet nu uppstått genom »>en efter hand vunnen bättre insikt>. Jag finner att jag har all anledning att instämma i herr Larssons i Luttra yttrande i det avseendet. Sedan vill jag säga att jag är honom tacksam för det sätt, på vilket han presenterade meningsskiljaktigheterna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Han sade att reservanterna vill ha ett partistöd som är lika stort per mandat, oavsett om vederbörande mandat tillhör ett stort eller ett litet parti. Utskottsmajoriteten vill emellertid att de mandat som representerar ett mindre parti skall få ett större belopp än de mandat som representerar ett större parti. Detta är enligt min mening riktigt uttryckt och utgör en bra exemplifiering av vad förslaget med grundbelopp innebär. Jag kan inte finna att det ligger någon demokratisk rättvisa i att fördela allmänna medel efter andra utgångspunkter än att alla behandlas lika. Herr Larsson i Luttra säger att också kostnader för partiernas informationsverksamhet är lika höga oavsett partiernas storlek, och jag vill inte bestrida detta. Däremot finns det andra kostnader som inte är lika stora för partierna. Herr Larsson i Luttra vill kanske inte gärna att jag talar om vad som tilldragit sig inom fyrstadskretsen, och det skall jag heller inte göra. Men jag vill hänvisa till att de tre oppositionspartierna i fyrstadskretsen — Malmö, Lund, Landskrona och Hälsingborg — beslutat att inför det val som kommer att äga rum 1970 låta samdistribuera valsedlar. I den kommuniké, som fanns återgiven i Skånska Dagbladet i början av denna månad, talar man om att varje parti genom denna samdistribution sparar mellan 10 000 och 15 000 kronor.

Herr talman! Herr Adamsson hade egentligen inte några starkare invändningar att göra mot vad jag tidigare sade. Jag utvecklade då mina skäl för att man bör ha ett grundbidrag eftersom vissa kostnader för partierna är ungefär lika stora, oavsett om det gäller ett stort eller ett litet parti. Herr Adamsson drog sedan in de trassliga politiska förhållandena i de södra landsdelarna. Jag tror emellertid inte att vi bör ta dessa som skäl för något annat ställningstagande när det gäller det kommunala partistödet.

Herr talman! Den nya lag som föreslås i propositionen 126 och som behandlats av konstitutionsutskottet i dess utlåtande nr 36 vidgar primärkommunernas och landstingskommunernas kompetensområde till att kunna lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti. Villkoret är att partiet i fråga skall under den tid bidragsbeslutet avser vara representerat i kommunalfullmäktige respektive landsting. Lagen är ju en uppföljning av tidigare beslut om allmänt statligt partistöd år 1965 liksom av beslutet år 1964 om statligt bidrag till vissa valkostnader för de politiska partierna. Motiveringen för kommunalt och landstingskommunalt partistöd är densamma som för det statliga partistödet. Demokratin behöver politiska partier för information till väljarna, till förberedelsearbete för allmänna val, för att hålla debatten levande — ja, över huvud taget för att kunna existera. I stor utsträckning har hittills medlemmar och sympatisörer genom frivilliga bidrag stött partiarbetet — åtminstone är det fallet i det parti som jag representerar — och det måste väl i viss omfattning förekomma också i fortsättningen. Om dylika bidrag ges utan någon som helst förpliktelse är väl heller ingenting att säga därom. Allteftersom kostnaderna stiger måste det emellertid i längden bli ohållbart med ett sådant system. I stort sett råder väl också principiell enighet om behovet av inte bara statligt utan parallellt därmed också kommunalt och landstingskommunalt stöd. Lagen utökar således den kommunala kompetensen. Men det överlåts naturligtvis åt kommuner och landsting att avgöra om bidrag skall ges och storleken härav. I fråga om fördelningen av dessa bidrag råder olika meningar. Somliga anser — och den åsikten delar jag — att partierna har vissa grundkostnader — det har också herr Larsson i Luttra betonat — som är ganska lika för dem alla; det torde vara ställt utom varje tvivel. I folkpartiets och centerpartiets gemensamma motion II: 1245 föreslås att en fjärdedel av anslaget belopp bör delas lika mellan de partier som vid valet erhållit representation i fullmäktige respektive landsting och att de övriga tre fjärdedelarna skall fördelas i proportion till partiernas mandatantal. I övervägande antalet fall torde ett sådant system bli mest rättvisande.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

Herr talman! I två motioner till 1968 års riksdag anhölls om en utredning om rätt för kommuner att bevilja an slag till politiskt parti för kommunal informationsverksamhet. Konstitutionsutskottet biträdde och riksdagens majoritet biföll motionerna med fasthållande av informationsaspekten. Statsrådet Lundkvist, som är en taktiskt skicklig man, har utnyttjat detta och sökt basera sin proposition om kommunalt partistöd på behovet av ökad information om komunal verksamhet, ett behov som — det tror jag vi alla är ense om — är starkt och inte tillfredsställande Låt oss se litet närmare efter vad denna information skulle innebära! Enligt propositionen skall man sträva efter bättre information om de kommunala organens verksamhet och sprida förståelse för och kännedom om den kommunala verksamheten. Det låter för mina öron som ett slags vuxenutbildning i samhällskunskap. Vi brukar försöka göra all undervisning så objektiv som möjligt och undvika politisk färgning av sakmaterialet. Handlar det om ökad kommunal information, handlar det om vuxenutbildning i samhällskunskap, skall vi lösa frågan på annat sätt än genom partistöd; då kan man t.ex. ålägga kommunerna att tillsätta en informationsnämnd med klart angivna arbetsuppgifter. Det finns för Övrigt redan organisationer som man kan ge ett generöst stöd, så att de kan fylla uppgiften bättre än de gör i dag. I detta sammanhang kan det också finnas anledning att erinra om den ännu inte slutförda informationsutredningen. Det vore för övrigt upprörande att såsom reservanterna vill utforma penningbidraget så att ett parti, vilket det än gäller, fick ett överläge i möjligheten att bedriva information, om man inte vill hävda att det största partiet alltid är bäst i fråga om att informera. Det argumentet har faktiskt framförts att socialdemokraterna når fler människor och alltså är effektivast när det gäller att lämna information — det är väl knappast möjligt att man står fast vid ett sådant egendomligt påstående. Nej, om information handlar det inte, om vi inte skall döpa om politisk propaganda — sådan är i och för sig en legitim sysselsättning — eller presentation av partiernas synsätt, som herr Adamson uttryckte det — till information. Utskottsmajoriteten, som avstyrker motionerna, talar om vad det egentligen gäller, nämligen ett allmänt partistöd. Statsrådet Lundkvist har heller inte kunnat klara att hela vägen hålla fast vid att det endast skulle gälla information. Redan titeln på propositionen talar i klartext om vad det handlar om: lag om partistöd. Enligt propositionen vill man få till stånd en breddning och fördjupning av medborgarnas medverkan och insyn i den kommunala verksamheten, vilket hittills varit liktydigt med engagemang i en eller annan form i partipolitisk verksamhet, och det är väl detta vi vill stimulera. Låt oss alltså även i denna kammare tala rent ut om vad det är fråga om: ett allmänt kommunalt partistöd, avsett att användas fullständigt fritt av partierna. Och låt oss också vara överens om att detta partistöd införes för att demokratin skall stärkas. Utgångspunkten för att konstruera ett sådant här partistöd bör då vara, som det så riktigt påpekats i den socialdemokratiska reservationen, att gagna väljarna, inte partierna i och för sig. Ja, låt oss utgå från väljarna! De har för närvarande att välja mellan i huvudsak fem partiers idéer om hur samhället skall se ut. Dessa fem partier kämpar om väljarnas stöd; det är en idéernas kamp. Om man inte från början vill klargöra för väljarna att det finns en : värdegradering mellan dessa fem partiers samhällssyn — och det vill man väl ändå inte ens från socialdemokratiskt håll — måste man se till att kampen äger rum under fri konkurrens på så likartade villkor som möjligt. Även de som är motståndare till fri konkurrens — och sådana finns det faktiskt även i detta hus — måste väl, om man inte vill förespråka statlig verksamhet också på detta område, acceptera den fria konkurrensen. Jag skulle önska att någon företrädare för reservanterna eller deras meningsfränder ville ge oss ett klargörande besked på denna punkt. Anser reservanterna och deras meningsfränder att den politiska kampen bör föras i fri konkurrens och att man inte genom åtgärder av olika slag får sätta den konkurrensen ur spel om man kan undvika det? Vi som anser detta frågar oss: Hur åstadkommer man något så när likartade villkor för de olika partierna att nå ut till väljarna? Det gäller inte, vilket man ibland kan tro av argumenteringen, att bara vända sig till sina väljare; alla partier vill vända sig till samtliga väljare med information, av naturliga skäl en något färgad information, om vad de vill och står för. Ett av sätten att arbeta är att ställa en armé av medarbetare på fötter för att gå ut i personlig kontakt med väljarna. Där har det stora partiet självfallet ett övertag, och det är ett acceptabelt övertag — det tillhör spelets villkor. Ett annat sätt är att gå ut med informationsmaterial: affischer, broschyrer och brev. Där kan det inte hävdas att det lilla partiet har samma möjligheter som det stora. Så länge inte partistöd fanns fick man acceptera även dessa spelregler. Men när man — med motiveringen att man vill stärka demokratin, d. v. s..öka väljarnas möjligheter att göra ett medvetet val av parti på basis av riklig information — inför partistöd, blir läget ett annat. Att det stora partiet då skaffar sig också ekonomiskt övertag — samtidigt som man misstänkliggör de små partiernas ansträngningar att skaffa medel för 'att nå ut till väljarna — kan inte accepteras. Det är och förblir att tala med dubbla tungor. Nu framför man ibland från regeringspartiet följande argument. Organisationskostnaderna stiger i det större partiet. Det är så rätt så! Men man har också fler medlemmar att taxera ut avgifter från. Dessutom var det ju inte fråga om att gagna partierna i och för sig — det var väljarna som skulle stå i förgrunden. Jag har också hört det förvånande argumentet, att de borgerliga kunde ta sig orådet före att samarbeta och att man i detta sammanhang egentligen borde betrakta dem som ett parti. De skulle få så förskräckligt mycket pengar — lika mycket som eller kanske mer än socialdemokraterna. Dessutom kunde de på pin kiv låta bli att gå samman i ett parti. Här får man väl ändå på regeringspartihåll bestämma sig. Anser socialdemokraterna att borgerligheten är enad eller inte? Upplysningsvis kan meddelas att det fortfarande är fråga om tre partier som vänder sig till väljarna. Men dessutom finns ju också kommunisterna, vilka vi väl inte vill frånkänna elementära demokratiska rättigheter, hur illa vi än tycker om deras förkunnelse. Vad händer för resten i de kommuner där samarbetet sker i andra konstellationer? Sådant förekommer som bekant. Om moderata samlingspartiet och socialdemokraterna samarbetar i en kommun, vilket lär ha hänt, skall då dessa båda betraktas som ett parti? Här finns utrymme för många intressanta avvägningar. Argumenteringen är helt ohållbar. Det enda absolut rättvisa vore att ge varje parti samma summa. Men som så ofta annars får man här göra avsteg från den absoluta rättvisan, eftersom konsekvenserna annars skulle bli orimliga. Utskottet har därför stannat för att ta hänsyn dels till partierna, dels till väljarna och har velat fördela partistödet så, att ett grundbidrag utdelas lika för alla partier — en fjärdedel av det totala bidraget har föreslagits — och att resten fördelas efter mandat. Detta grundbidrag blir närmast en motsvarighet till det kanslistöd som det statliga partistödet kompletterats med. Detta kanslistöd är ju lika för alla partier. Ett sådant komplement finns inte med i propositionen. Det är möjligt att det är bortglömt, men det finns alltså skäl att se till att det kommer med. Detta blir möjligt om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag. Ett val borde inte uppfattas som ett spel om penningar och penningars värde. Den konstruktion som utskottet föreslår kan inte helt undvika detta. Men den konstruktion som reservanterna för fram, vilken är lika med propositionens, är ohämmat cynisk i detta avseende. Om ett parti går kraftigt tillbaka i ett val, något som kan drabba vart och ett av de fem partierna, skall det straffas inte bara genom att förlora representanter i de beslutande församlingarna — det tillhör spelreglerna — utan det skall också mista en stor del av möjligheterna att komma igen, att nå väljarna med sina idéer och förslag. Denna förvandling av valen till ett lotteri, ett spel om pengar och konsekvenserna av något sådant, ger mig anledning att läsa en dikt i hopp om att den skall vara lärorik för kammarens ledamöter och bidra till en, låt mig säga mindre partifärgad och mer saklig bedömning av denna fråga. Dikten heter Spela kula: »Vi spelade kula på Torget en dag, Jag hade väl femti, han hade fem. Vi spelte. Och han förlorade dem. Han snorade till och gav mig en blick, då jag visslade överlägset och gick. Men jag ångrade mig, när jag kom till vår port, och tyckte det var något fult, jag gjort. Jag gnodde tillbaka. Men ingenstans kunde någon säga, var grabben fanns. Jag skämdes. Jag tror, jag skäms för det än, när jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den där pojken glad.» »Men nu är han säkert en stor grov karl, som släpar och sliter — jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det ej stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort.» Dikten är av Sten Selander. Herr talman!
Herr talman! Fru Mogård inbillar sig visst att vi håller på att spela kula här. Fru Mogård ställde en fråga som jag tycker att jag har anledning att besvara, nämligen om inte reservanterna hade den uppfattningen att vi skulle konkurrera på så lika villkor som möjligt. Jovisst. Vi vill ha lika stort partistöd för alla mandat. Majoriteten har icke den meningen att stödet bör få samma utformning som kanslistödet här i riksdagen fått, d. v. s. att oppositionspartierna bör få ett 50 procent högre bidrag än det parti som är i majoritet. Det har det aldrig talats om i utskottsbehandlingen. Kanhända har fru Mogård svårt att erinra sig att vi i en rad kommuner har borgerlig majoritet. Principen om lika stort partistöd för alla mandat har utskottsmajoriteten över huvud taget inte velat acceptera, utan man har ansett att de meningsriktningar som delar upp sig i småpartier skall ha större bidrag än det stora partiet. Det tycker fru Mogård är riktigare.
Herr talman! Jag är förvånad över vad fru Mogård har anfört. Oavsett om vi ansluter oss till utskottets eller till reservanternas mening är vi överens om att vi skall med förtroende överlåta åt partierna att använda dessa pengar på det sätt som partierna finner för gott. Man har uttalat beträffande det statliga partistödet — och detta måste ju gälla även det kommunala — att vi inte vill vara med om någon kontroll av hur pengarna används. Vi är också ense om att den kommunalpolitiska informationen är en nödvändighet för att upprätthålla den kommunala demokratin. Detta gäller, som sagts här tidigare, inte minst i de stora enheter som vi nu så småningom får. När det gäller den samverkan mellan socialdemokraterna och moderata samlingspartiet som fru Mogård trodde skulle kunna förekomma och som verkligen på något håll har förekommit, är det klart utsagt i propositionen att partistödet vid en sådan samverkan mellan partier skall fördelas på respektive partier. Detta kommer självfallet att gälla även med den utformning förslaget fått i utskottets skrivning. Jag sade tidigare att det faktum att vi nu kunnat bli så pass ense skulle vara ett resultat av efter hand vunnen bättre insikt. Fru Mogårds omvändelse förefaller emellertid inte särskilt helhjärtad. Misstron mot den politiska verksamheten finns kvar, och det är beklagligt.

Herr talman! Jag känner mig frestad att använda ett kvinnligt privilegium, nämligen att fälla en tår och säga att ingen förstår mig. Det var förskräckligt hur jag blev missuppfattad. Jag tyckte att jag hade lagt upp min framställning så pedagogiskt och klart, men det hade jag tydligen inte. Jag vill säga till herr Larsson i Luttra att jag talade med varm känsla för politiskt arbete och för behovet av stöd åt politiskt arbete — vi skall kalla det för vad det är och inte kalla det för kommunal information. Någon kontroll av hur partierna skall använda partistödet vill jag verkligen inte vara med om. Det finns heller icke ett enda ord om det i mitt anförande. Herr Adamssons argumentering har jag bemött redan i ett tidigare anförande, så det finns ingen anledning att här ta upp den till granskning, men det är lustigt att han säger att jag tror att vi spelar kula här. När jag läste upp dikten gjorde jag det för att herr Adamsson m.fl. skulle dra slutsatser och komma att fundera och tänka. Jag har inte den uppfattningen att vi spelar kula, men det är någonting åt det hållet. Det var detta jag ville säga.

Herr talman! I motionerna nr 1077 i första kammaren och 1246 i andra kammaren ansluter vi motionärer oss i principfrågan helt till utskottsmajoritetens uppfattning om det kommunala partistödets uppdelning på dels grundbidrag, dels tilläggsbidrag, men vi anmäler en annan uppfattning om proportionen mellan de båda bidragsdelarna.

Jag skulle i några punkter mycket kort vilja sammanfatta argumenten för det fasta bidraget: För det första: alla partier har samma grundkostnad för att föra ut sitt politiska budskap. För det andra: alla partier har liknande behov av kanslistöd och kanslipersonal. För det tredje: alla partier har ungefär samma kostnad för politisk propa ganda — eller politisk information, om man föredrar att kalla det så. För det fjärde: alla partier har betydande kostnader, vilka inte växlar mycket efter partiernas storlek, för kommunalpolitisk utbildning. Endast om man beaktar detta — som jag tycker är ganska uppenbart —, har man en möjlighet att låta partierna arbeta på någonting som åtminstone liknar lika villkor. Det torde knappast vara en överdrift att påstå, att alla partier, stora eller små, har en mycket stor pott av kostnader som är i det närmaste oberoende av partiernas numerär och mandat — allt givetvis under förutsättning att de skall ha en möjlighet att göra sig gällande på lika villkor. Hur stor den är kan man ha olika uppfattningar om.

Kanske är 50 procent tilltaget i överkant, men en andel av mer än 25 procent synes vara rimlig. Trots detta måste vi emellertid ansluta oss till utskottsmajoriteten, avstående från säryrkanden, och jag instämmer alltså i hemställan om bifall till utskottets förslag.